Herr talman! Statsrådet Lidbom sade att regeringen gjort sig besvär för att få klart besked från centern vad gäller lagstiftning om trygghet i arbetet och att centern inte kunnat ge något svar. Omedelbart därefter sade statsrådet att herr Fälldin har givit ett svar och att det var kryptiskt. Statsrådet citerade så herr Fälldins svar. Jag tycker att det var ett koncentrerat och klart svar med hänsyn till möjligheterna att ge ett svar i dagens läge. Statsrådet sade att han anser sig ha hundraprocentig täckning för att påstå att centerns inställning var oklar under valrörelsen. Det tyder på en beklaglig obekantskap med hur livet fungerar på det här området. Jag hoppas att statsrådet läser vad utskottet skriver och är enigt om, nämligen att frågan om trygghetsfonderna bör utredas av skatteberedningen. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är att majoriteten skjuter den här frågan på framtiden, medan reservanterna anser att den bör utredas omedelbart. Företag möter olika öden i olika tider. Statsrådet Lidbom liksom hela regeringen måtte väl ändå vara väl medveten om de svårigheter som näringslivet har haft de senaste åren. Småföretagen har naturligtvis i många situationer svårigheter att uppfylla de krav på trygghet som de anställda har rätt att ställa. Detta har vi från vår sida velat få bättre utrett. Det är en fråga som man inte kommer ifrån. Jag tycker nog att ihåligheten i statsrådets inlägg klart avslöjas mot bakgrund av vad såväl utskottets majoritet som reservanterna har skrivit på den här punkten.

Herr talman! Till statsrådet vill jag bara säga att skadeståndsbeloppet inte är avskräckande för de stora företagen. Jag kan hålla med om att för ett litet företag kan det vara avskräckande, men vad betyder en halv miljon för Volvo för att bli av med en radikal klubbstyrelse? Det har varit ganska nära vid ett par tillfällen att det blivit en sådan, och det är möjligt att det blir en i framtiden. Då kostar det en halv miljon att bli av med den, och det kan företaget mycket väl offra, ty det tjänar man in i längden. Detta är bara ett exempel.

Herr talman! Det är inte för inte som det blir en liten extra dialog mellan herr Nordgren och mig. Skälet är inte bara att moderaterna har sina egna reservationer, som avslöjar ett eget och mera konservativt synsätt i dessa frågor — exempelvis en reservation om provanställning och en reservation som vill slå på trumman för arbetsgivarnas möjligheter att göra sina egna effektivitetsbedömningar när det gäller vilka arbetare som skall gå i en permitteringssituation. Det är också hela den allmänna inställning som herr Nordgren gång på gång kommer tillbaka till: Gagnar det sysselsättningen att man inför sådana här lagar?

Det skall framför allt inte vara arbetsgivarens ensamma bedömning, utan man skall förhandla sig fram till ett resultat, och de som har varit rätt länge på jobbet skall ha ett visst företräde att få vara kvar. Däremot har det aldrig påståtts att man med hjälp av lagar skapar nya jobb. Något så verklighetsfrämmande har ingen påstått. Här slår man in öppna dörrar. Det är egentligen bara ett sätt att visa att man är emot lagarna av andra skäl. Till herr Hallgren skall jag återkomma när herr Hallgren en gång i framtiden kan ge mig ett exempel på ett företag som har velat köpa sig fritt från att ha otrevliga anställda och därför trotsat lagens alla olika bestämmelser och struntat i arbetsdomstolens dom och hellre pungat ut med skadestånd på upp till 32 månadslöner. Jag tror att det kommer att dröja avsevärd tid innan herr Hallgren har något exempel att komma med som kan ge anledning till en förnyad diskussion oss emellan.

Herr talman! Jag tar till orda med anledning av att jag är förstemotionär till motionerna 2025 och 2026. Det beslut som vi i dag skall gå att fatta är av mycket stor betydelse för både anställda och arbetsgivare. Praktiskt taget samtliga anställda i vårt land kommer att beröras av lagen, eftersom deras anställningsförhållanden kommer att påverkas fr.o.m. den 1 juli 1974. Arbetsgivarna å andra sidan kommer givetvis också att påverkas av lagen, eftersom de måste iaktta nya och väsentligt mer långtgående bestämmelser i sitt förhållande till de anställda. För företagens del blir lagen av mycket stor betydelse genom att ett mycket större ansvar läggs på dem när det gäller omsorgen om de anställda. Lagen blir för företagens del mycket kostsam. Jag tror, herr talman, att lagen kommer att belasta företagen mer än vad fördubblingen av löneskatten kostade landets arbetsgivare. Men bestämmelserna innebär inte bara ekonomiska åligganden i form av uppsägningslöner och övertagande av en del av arbetslöshetskassornas utlägg utan även, vad jag tror, höga kostnader för att avklara den byråkratiska apparat som lagen medför. Även om en eller annan anställd kan dra fördelar av den nya lagstiftningen torde den i sin helhet inte inge den trygghet som läsaren av förslaget invaggas i. Trots de höga kostnaderna för arbetsgivarsidan, saknar propositionen analyser av konsekvenserna för företagen i ekonomiska och andra hänseenden och därmed deras möjligheter att utveckla och upprätthålla sysselsättningen. Därmed kommer jag fram till den första av mina motioner som försöker tillgodose de mindre företagen, som genom de ekonomiska konsekvenser som följer med de förlängda uppsägningstiderna råkar i en besvärlig situation. Propositionen har helt utelämnat denna sak. Med en jämn åldersfördelning inom företaget blir den genomsnittliga uppsägningstiden omkring 4 månader. Konsekvenserna blir i första hand tvåfaldiga. Företagens framtida skuldbörda ökar genom de förlängda uppsägningstiderna, vilka får till följd att långivare ställer krav på bättre säkerhet. Problemet skapas alltså inte med de anställda utan med borgenärerna. Förslaget leder på denna punkt till sämre möjligheter för just de mindre företagen att helt enkelt låna pengar. Ett exempel: Häromdagen behövde ett verkstadsföretag med 40 anställda långa pengar. För befintliga lån fanns företagsinteckning i botten. Och nu skulle alltså fler inteckningar tecknas för det nya lånet. Vad hände? Bankmannen frånräknade helt enkelt den latenta skulden för uppsägningslönerna, 40 anställda gånger 6 månader, vilket fick till följd att nytt lån inte kunde tecknas. Eftersom inga åtgärder har skapats från statsmakterna för att hjälpa i denna situation, tar jag och fler småföretagare med mig det som exempel på socialdemokratisk näringspolitik riktad mot de mindre och medelstora företagen. Den andra konsekvensen med de förlängda uppsägningstiderna är för en del företag helt enkelt de problem som uppstår vid arbetsbrist. Jag vill verkligen starkt understryka att åtskilliga mindre företag inte har en orderkö som är tillräckligt lång för att täcka uppsägningstiderna. Flera företag har en orderkö som är omkring två månader och mindre. För att komma till rätta med de problem som här följer har jag i min motion 2025 önskat få till stånd en skattefri avsättning till uppsägningslönerna, dvs. om företagets rörelseöverskott är tillräckligt stort, skulle en skattefri avsättning få äga rum tills ett belopp var så stort att det motsvarar uppsägningslönerna. Jag är medveten om att detta endast kan fungera för klart bärkraftiga företag, men det är åtminstone ett steg för att lösa de problem som regeringen här skapar. Folkpartiets förslag att de mindre företagen skall få avsätta löneskatten i samma syfte är ett annat och förnuftigt steg. Som jag påpekat i motionen förorsakas arbetsbrist i de flesta fall av krafter som ligger helt utanför arbetsgivarens kontroll. Det innebär alltså att lagen försätter företagaren i en situation som han inte själv kan påverka. Det han skall göra är bara att betala ut upp till 6 månaders lön och oberoende av om företaget därmed går omkull. Och kan han inte göra det och företaget försätts i konkurs riskeras inte att de anställda ställs på bar backe, vilket är bra. Den statliga lönegarantin träder in. Men på det lilla företaget och dess fortbestånd tänker inte regeringen eller LO — jag vågar påstå att de anställda och människorna i bygden tänker annorlunda. Låt oss ta oljan som ett aktuellt och avskräckande exempel. Som det nu ser ut kan oljebristen glida in över halvårsskiftet 1974 då lagen träder i kraft. Skall då de anställda i drabbade företag kunna garanteras upp till 6 månaders lön utan att driften kan fullföljas? Perspektivet med konkurser och arbetslöshet är avskräckande. Kort sagt, herr talman, finner jag det närmast upprörande att regeringen och utskottsmajoriteten kan ställa så stora krav som det här är fråga om på en särskild grupp, företagarna, utan att man ger dem möjlighet att uppfylla kraven. Så till den andra av mina motioner, nr 2026, där jag påpekat att ädrelagarna ”till skydd och stöd för äldre arbetskraft”, som det står i utskottsbetänkandet, inte fått avsedd effekt. I motionen citerar jag LO:s ekonomiska utsikter från hösten 1972, där det sägs att de längre uppsägningstiderna för de äldre inte får resultera i ökade svårigheter att bereda dessa personer anställning, vilket alltså varit fallet. Vidare citerar jag den Svanbergska rapporten från i våras och andemeningen är där densamma, lagen har fått omvänd effekt. Den trygghet som skulle ges de äldre har blivit otrygghet. Jag har tidigare befarat denna utveckling och även fått spridda exempel på den. En helt färsk forskningsstudie från nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet bekräftar nu att farhågorna har besannats. Undersökningen omfattar nu ett 80-tal privata, statliga och kommunala företag samt institutioner i Göteborgsregionen och i några Smålandsregioner. Arbetet har letts av civilekonomerna Göran R. Svensson och Björn Rosengren och visar alltså att en ovanligt hög andel av de tillfrågade har ändrat eller kommer att ändra anställningspolitiken gentemot äldre arbetskraft på grund av äldrelagarna och att de kommer att anställa färre äldre än tidigare. Föreliggande förslag bygger nu vidare på befintlig grund, varför jag inte räknar med en bättre situation för de äldre. Därför, herr talman, har jag tillsammans med min medmotionär i stället föreslagit att den äldre arbetskraften skall göras ekonomiskt attraktiv, och det förverkligar man helt enkelt genom att, som vi föreslagit, halvera ATP-avgiften mellan 55 och 59 års ålder och slopar den från det år arbetstagaren fyller 60 år — hela tiden utan att beröra hans pensionsförmåner. Finansieringen torde gå att klara av, inte minst med hänsyn till att enbart ränteavkastningen på AP-fonden täcker pensionsutbetalningarna fram till år 1983. Statsrådet Lidbom, som nu har lämnat kammaren, påpekade i sitt anförande att det inte är den nya lagens mening att klara sysselsättningen, utan lagen gäller anställningstrygghet. Det är ett ganska vårdslöst resonemang. Dessa två saker hänger intimt samman. Kan man inte klara företagen genom att lagen lägger sådana ekonomiska bördor på dem, då blir det ingen sysselsättning och ingen anställningstrygghet. Herr talman! Regleringar och tvångsåtgärder har inte tillnärmelsevis samma effekt som stimulansåtgärder — det gäller i denna fråga som i andra sammanhang. Våra önskemål om differentierade ATP-avgifter har förts fram i en gemensam borgerlig trepartireservation, vilket jag tackar för och är glad över. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 21. Dessutom yrkar jag bifall till den reservation som stöder min förstnämnda motion, nämligen reservationen 17.

Herr talman! Utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen, som den kallar sig, har i och med betänkandet ”Trygghet i anställningen” gjort ett värdefullt arbete i en som jag inser delvis mycket svår uppgift. Detta omdöme förefaller mig befogat även om man som jag haft invändningar eller varit direkt tveksam i vissa punkter. Utredningen har onekligen visat djärvhet när det gällt att i sina förslag sanktionera det nytänkande som säger att den tid är förbi när arbetsgivaren i vårt land i skydd av den beryktade 832 i Arbetsgivareföreningens stadgar kan handskas med de anställda i hög grad efter eget gottfinnande och intresse. Propositionen innehåller vissa avvikelser från utredningsförslaget, som jag emellertid finner välbetänkta och nödvändiga och som utskottet sanktionerat. Utskottets små men praktiska justeringar i propositionen torde också vara på sin plats. Den lag vi kommer att besluta om här i dag innebär nära nog-en revolution på hithörande område. För mig är det alls ingen liten sak. Från arbetsgivarhåll skyggar man inför lagen, vilket i och för sig är rätt förståeligt. Den arbetsgivarvärld som nu talar om att frågorna i stället bort regleras genom avtal skulle ha tänkt därpå tidigare. Ty när avtalsförslag framlagts från fackligt håll, har man mest vinkat med kalla handen. Avtalsvägen har således visat sig oframkomlig trots betydande ansträngningar från fackligt håll. Detta har varit fallet även när kraven varit betydligt blygsammare än de vi nu kommer att lagfästa. Återigen har vi fått bekräftat hur nödvändigt det är, trots vårt lands relativt sett starka fackföreningsrörelse, att samhället, staten, gör reglerande insatser på arbetsmarknaden. Rent principiellt kan naturligtvis inga invändningar göras häremot. Tvärtom torde det vara den rationellaste arbetsformen även när det gäller denna fråga. Det bör emellertid slås fast här i dag, att det ingalunda är någon lätt uppgift att förena kraven på rimlig trygghet i anställningen och rättvis inbördes behandling av löntagarna med företagens och näringslivets sanna behov och det intresse samhället har av ett effektivt och sunt näringsliv. Här finns helt enkelt ingen den vises sten. Man får som så ofta eljest acceptera kompromisser. Som jag ser det blir det också mycket viktigt — och det har redan framhållits i debatten, jag tror också från utskottets talesman — att noga följa upp lagens verkningar och så småningom göra de justeringar i den ena eller andra riktningen som erfarenheten utpekar. I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla en synnerligen viktig aspekt i vår politik. Genom denna lag och andra, beslutade eller under vardande, vill vi medverka till en allmän demokratisering och humanisering av vårt näringsliv och de anställdas villkor som arbetskraft. Däri ser vi i och för sig inget motsatsförhållande till behovet av ett näringsliv som ger oss en effektiv försörjning. Tvärtom ser vi i denna process en hävstång till den samhällseffektivitet vi ytterst eftersträvar. Detta är det ideala tänkandet, men verklighet blir det endast om man allsidigt inrättar sig efter de villkor den ideala målsättningen uppställer. Det är särskilt på en punkt jag är rädd att utvecklingen kan spåra ur, om vi inte ser upp och är medvetna om faran, nämligen att vi inte vågar eller förmår genomföra de rationaliseringar, effektiviseringar och omstruktureringar av företagen och näringslivet som måste till om vi skall kunna hävda oss på världsmarknaden och skapa de resurser som behövs för utveckling av vårt samhälle och individernas livsvillkor. Annorlunda Nr 152 uttryckt att vi driver det individuella och lokala intresset för kortsiktigt Tisdagen den och för ensidigt och därmed ytterst skadar de strävanden vi är ute efter. 11 december 1973 Jag skall nämna ett par exempel på vad jag menar. Det har motionerats om att även företagsledare skulle omfattas av anställningstryggheten. Men när vi vet att man icke sällan får fel person i ledningen för företagen med sådana negativa verkningar som kan leda ända till företagsnedläggelser, förstår vi att företagsledande personer med sin strategiska position i företaget inte utan vidare kan jämställas med andra anställda. Ett annat resonemang vore helt orimligt. Tvärtom är det väl fråga om om inte exempelvis staten i sin verkspolitik gått för långt på denna punkt och att vi som resultat har fått arbetskraft i onödan inom den statliga verksamheten. Ett annat exempel: Var hamnar vi om vi får företagsledningar som under trycket av de anställdas trygghetskrav inte vågar företaga rationaliseringar och avskedanden vid uppenbart överskott av arbetskraft? Jag anser alltså att denna process måste få fortgå, givetvis efter så vettiga linjer som möjligt. Varom inte hamnar vi i oefterrättliga förhållanden. Jag anser att inte bara arbetsgivarna utan också — jag vill understryka det — de anställda och deras organisationer framdeles måste taga ett starkt och aktivt ansvar för en riktig utveckling på denna punkt, alltså för en rationalisering av vårt näringsliv. Vi skall inte klara sysselsättningen, vilket vi för övrigt inte kan i det långa loppet, genom förpuppning av arbetskraft i företagen utan genom nödig rörlighet på arbetskraften och, i den mån det inte räcker, genom arbetstidsförkortningar. Inget arbete, ingen arbetsmiljö, torde för övrigt bli riktigt positiv med konstlade eller bristande arbetsuppgifter. Jag skulle kanske våga sammanfatta detta genom att säga, att demokratiseringsoch humaniseringsprocessen i näringslivet måste ske inom ramen av ett sant rationellt näringsliv. All annan målsättning måste vara falsk. Herr Hallgren, vpk, hävdade — om jag förstod honom rätt — att löntagarnas representanter på arbetsplatsen borde få laglig rätt att förhindra permitteringar och avskedanden. Jag tror för min del inte på ett sådant arrangemang, i varje fall inte i den absoluta form som jag uppfattade att herr Hallgren syftade till. Jag är också ganska säker på att det skulle bli svårt att rekrytera folk till dylika uppgifter på det fackliga området. Och vart skulle det leda? Skulle man inom exempelvis den offentliga sektorn säga att inga avskedanden bör ske, eftersom verksamheten där finansieras med skatter? Där finns ingen tvingande ekonomisk ram, utan där bör följaktligen de som vill det få stanna kvar, vare sig de behövs eller inte. Och hur skulle den fackliga representanten ställa sig i ett litet företag, där anpassning av arbetsstyrkan till reellt behov är villkoret för att företaget skall kunna fortsätta verksamheten? Skall fackets representant där slå vakt om övriga anställda och tillåta avskedandet för att få behålla företaget men i ett annat företag, där förutsättningarna i övrigt är lika men där dessa hårda effekter inte behöver påräknas, säga att företaget får lov att ha kvar arbetskraften, fastän den alltså inte behövs? Det är en dualism som vi inte kan sätta i system i näringslivet. Vi måste ha fastare principer än så. I alla tider har strid stått mellan SAF och LO om de principer varefter partiella avskedanden skall ske vid val mellan flera anställda. LO har — i vart fall så länge jag minns — hävdat att hänsyn i första hand skall tas till anställningstidens längd. Det förutsätter också föreliggande förslag. Men självfallet måste ett annat krav också accepteras, nämligen att den som gynnas av denna regel också skall kunna klara ett tillgängligt arbete tillfredsställande, vilket föreliggande förslag också förutsätter. Detta är i alla parters intresse, vilket också bör sägas ut. SAF:s huvudsakliga inställning hittills, nämligen att arbetsgivaren äger rätt att behålla den han finner nyttigast och bäst för företaget, sanktioneras således inte av lagförslaget. För egen del har jag viss förståelse för arbetsgivarnas inställning på denna punkt, särskilt i fall där produktionen uppenbart kan bli lidande på att den bäste inte får behållas, vilket ibland mycket påtagligt kan vara fallet i ett litet företag. Även här måste emellertid en avvägning ske mellan olika intressen, och man får hoppas att denna lokalt och i de enskilda fallen kommer att genomföras med gott omdöme. Det var visst något av detta som statsrådet Lidbom pekade på när han talade om parternas roller. Om man för in den här frågeställningen i samband med anställda på ”hög” nivå och i nyckelpositioner förstår man att en politik som är okänslig för realiteter av det här slaget kan bli skadlig för näringslivet — och för löntagarna. En särskild observans på också denna punkt är därför motiverad i framtiden, anser jag. Herr Nordgren hävdade i ett inlägg — om jag hörde rätt — att löntagarnas trygghet gagnas bäst av ett gynnsamt företagsklimat. Herr Nordgren menar naturligtvis att vi inte har ett sådant klimat nu på grund av statens näringsfientliga politik, som man brukar säga. Men på 1920 och 1930-talen hade vi nästan ingen statlig inblandning i näringslivet. Företagsskatterna var väl också ideala, vad jag förstår. Men hur var det då med tryggheten och rättsförhållandena? Jag behöver inte erinra denna församling därom. De var oefterrättliga, kort sagt. Därför tror jag ingalunda att vi skulle ha haft mindre behov av den här lagstiftningen och liknande, om vi haft 1930 talets läge inom näringslivet i förhållande till staten. Herr talman! Med här gjorda erinringar, där jag inte minst lägger vikt vid behovet att noga beakta erfarenheterna av denna lag, ansluter jag mig till föreliggande utskottsförslag, utom i avseende på den punkt som omfattas av reservationen 12 av utskottets socialdemokratiska ledamöter, där jag stöder reservationen. Jag vill också ge mitt erkännande till statsrådet Lidbom och hans arbetskamrater för gott handlag i vissa svåra och utomordentligt känsliga frågor.

Herr talman! Det är väl inte utan att man har en viss känsla av att man kommer post festum i debatten, när huvuddelen är avverkad och det ansvariga statsrådet har haft sitt huvudanförande med åtföljande replik växling. Egentligen borde ju en debatt vara avslutad med det. Nu skall jag inte gå in i någon kritik eller något försök till replikväxling med statsrådet Lidbom. Jag skall nöja mig med att konstatera att herr Lidbom hade väldigt svårt att dölja sin besvikelse över att det har blivit en sådan enighet i utskottet. Det hade naturligtvis varit trevligare att kunna polarisera ståndpunkterna och få fram litet mer diskussion genom att ha någonting att ösa sin galla över. Herr Lidbom och jag brukar i vanliga fall ha ett litet meningsutbyte om ofullkomligheter i lagstiftning. Jag är glad över att denna gång kunna komma med en artighet och säga att det verkligen är ett utomordentligt arbete som har utförts i departementet, när detta lagförslag har vuxit fram. Det har vunnit i klarhet och tydlighet genom den överarbetning och de ändringar som har gjorts i förhållande till själva utredningens förslag. Jag ber sedan, herr talman, att få gå ifrån den här artigheten och i egenskap av motionär uttrycka min tillfredsställelse med att utskottet har beaktat en del av de erinringar som min medmotionär, herr Winberg, och jag — och även andra motionärer — har kommit med. Det är tillfredsställande att utskottet på det här sättet — när man nu inte har ansett sig kunna gå hela vägen i fråga om lagstiftningens omfattning — har försökt sig på att räkna upp de personer i ledande ställning som skulle undantas från trygghetslagstiftningen. Jag tror att man därmed väsentligen har inskränkt de risker som jag annars tyckte mig kunna spåra i det föreliggande lagförslaget. Jag ser förstås den här saken — det kan jag gott säga — litet mer principiellt. Jag tycker att det egentligen inte hade funnits någon som helst anledning att undanta anställda, vilka ledande befattningar de än må ha. Men jag kan inte bevisa att de kommer att lida någon skada, och jag skall inte föra processen vidare. Kanske jag återkommer om jag någon gång har ett exempel i detta avseende. Så, herr talman, till frågan om proceduren då en arbetsgivare börjar fundera på om han skall säga upp en arbetstagare på grund av hans personliga förhållanden i tjänsten. Det är tillfredsställande att utskottet inte har fallit undan för de organisationsmonopolistiska krafter som har velat ställa den enskilde utan kunskaper om vad som planeras för hans räkning och utan det biträde som han själv bedömer vara bäst — genom den organisation han må tillhöra. I propositionen har uttalats att de fackliga organisationerna har ett starkt intresse av att få insyn i arbetsgivarens allmänna personalpolitik, och det är väl i och för sig riktigt. Med facklig organisation avses här, såvitt jag förstår, på det lokala planet den organisation som har träffat ett kollektivavtal med den enskilde arbetsgivaren. Men jag har kanske litet svårt att inse att behovet av insyn i den allmänna personalpolitiken skall behöva innefatta överläggningsrätt även i ett ärende som avser entledigande av arbetstagare på grund av hans personliga förhållanden. Utskottet har bejakat denna min synpunkt, och man har öppnat möjligheter för den enskilde arbetstagaren att kalla på den organisation som han tillhör för att få det biträde han kan önska sig, även om inte denna organisation har ett kollektivavtal med arbetsgivaren.

Såvitt jag förstår lämnar utskottets ställningstagande emellertid fortfarande ett visst utrymme för den kollektivavtalsslutande organisationen på arbetsplatsen att delta i överläggningar där den enskilde anlitar annan organisation som ombud eller biträde i fråga som gäller hans personliga förhållanden. Om jag anstränger mig riktigt mycket och är väldigt välvillig, så kan jag naturligtvis finna ett motiv även för denna sak. Det är klart att det kan ligga ett visst intresse i att se de grunder som en arbetsgivare åberopar för ett entledigande — det kan ingå i ett följande av den allmänna personalpolitiken. Men jag är närmast beredd att sätta punkt vid det. Den organisation som inte direkt företräder den anställde skall komma som observatör och inte som förhandlare eller biträde. Den organisation arbetstagaren anlitar skall föra ordet och träffa ett eventuellt avtal eller en överenskommelse som kan motiveras av vad som har förekommit. Den andra organisationen, den som inte företräder arbetstagaren, skall i detta sammanhang vara någon sorts sleeping partner, vars uppgift är att följa — men icke delta i — diskussionen.

Såvitt jag förstår ligger det på visst sätt något berättigat i herr Nilssons invändning, för han försökte beskriva problemet så snävt som att det skulle gälla vad man i dagligt tal menar med fackföreningsrörelsen. Vad herr Nilsson försökte förklara var att man inte skall ha några tillfälliga utbrytare ur en organisation som av rent missnöje bildar en annan organisation och säger: Det är vi som skall förhandla. Men det är ju inte detta som är problemet i det här sammanhanget, herr Nilsson, även om jag kan förstå att det i något fall kanske känns besvärande. Nej, problemet är att vi, som statsrådet Lidbom sade, rör oss över hela arbetsmarknaden med dess många organisationer, där det på ett företag kan finnas en eller annan arbetstagare som tillhör någon annan organisation än den som träffat avtalet, och den arbetstagaren kan tycka att det är riktigt att hans egen organisation skall företräda honom. Låt mig ta ett exempel från mitt eget tidigare arbetsfält! Det har förekommit — och det förekommer väl fortfarande, antar jag — att man hos stora arbetsgivare har en eller ett par lärare anställda som varit anslutna till en lärarorganisation. Tänk er in i att det blir fråga om uppsägning av dessa lärare, som arbetar under förhållanden som avviker från det normala på detta företag. Det är väl rimligt att den typen av personal får företrädas av den organisation som kan deras problem, som vet hur det kärvar i sådana här sammanhang och som man får hoppas att den anställde hyser förtroende för. Jag kan ta ett annat exempel. Inom bankvärlden arbetar ett stort antal jurister. De är inte anslutna till Bankmannaförbundet, men det är Bankmannaförbundet som träffar kollektivavtal. Det förefaller mig orimligt att man i ett fall av entledigande skulle tvinga vederbörande att ansluta sig till Bankmannaförbundet för att kunna få sina synpunkter framförda; vederbörande skulle ju då tycka att han blev litet mindre sakkunnigt försvarad än om han fått anlita sin egen organisation. Det är det hålet som jag med min motion velat täppa till — jag har inte alls avsett att skapa möjligheter för en inbrytning i någon annan etablerad organisation, som av en händelse har kollektivavtal. Det kan nämligen inte rimligen begäras att något lärarförbund skall gå in i ett stort företag och för ett par medlemmars skull diskutera ett kollektivavtal. Så fungerar det ju inte. Till slut, herr talman, en kommentar på en helt annan punkt. Här har diskuterats om det förhållande som avhandlas i reservationen 20 skall föranleda enbart bötesstraff eller om straffsanktionerna skall kompletteras med fängelse. Uppriktigt sagt är jag inte helt övertygad om att det över huvud taget behövs någon straffsanktion på detta område. Såvitt jag kan bedöma finns här för myndigheterna så många möjligheter att nå det resultat man vill åstadkomma, så många metoder och regler redan fastställda, att jag inte tror att den befarade situationen skall förekom ma i sinnevärlden. I det läget tycker jag att man skall vänta med att besluta om man skall ha straffbestämmelser eller inte. Jag är inte främmande för att diskutera sådana, om det verkligen skulle visa sig att det blir ett missbruk. Men just nu kan jag inte inse att det är så. Jag har sagt detta, herr talman, därför att jag i voteringen kommer att avstå från att rösta på denna punkt. Och det gör jag inte därför att jag är tveksam om det skall vara bötesstraff eller fängelse, utan därför att jag är tveksam huruvida det över huvud taget skall finnas en straffsanktion i det här sammanhanget.

Herr talman! Även om vi var överens på många punkter i det beslut vi nyss fattat, fanns där också många reservationer. I den föreliggande frågan, som avser ändringar i statstjänstemannaoch kommunaltjänstemannalagarna, 3§ och 2§, är vi också som synes av utskottets betänkande synnerligen överens. Förslaget innebär i stort sett att det förhandlingsbara området för statsoch kommunaltjänstemän vidgas att omfatta ungefär samma områden som man i dag får förhandla om på den enskilda sektorn. Huruvida det därutöver finns möjlighet att i någon väsentlig grad förhandla om frågor som gäller arbetets ledning och fördelning, får väl erfarenheterna visa. De begränsningar som alltjämt gäller enligt före Nr 152 organisationens utformning och myndighets verksamhet. 11 december 1973 På dessa tre områden finns naturligtvis ganska besvärliga tolknings Ar och avvägningsfrågor. Man kan i det här sammanhanget bara hoppas att Ändring i statsstaten, landstingen och kommunerna skall visa sig generösa och välvilliga i — fjänstemannalagen, m.m. sin inställning och medge en vidgad förhandlingsrätt. Folkpartiet har accepterat detta förslag för det första därför att det, trots allt, är ett steg i rätt riktning. För det andra accepterar vi det därför att förhandlingar just nu skall börja inom ett mycket stort område, både det statliga och det kommunala. Det är då angeläget att varje möjlighet till vidgning i förhandlingsrätten tillvaratages. Därigenom får man i de förhandlingar som ganska snart börjar också bevis för om det föreligger en generositet från den offentlige arbetsgivaren som medger den vidgade förhandlingsrätt som vi tror ligger i detta förslag. Vi accepterar emellertid det här förslaget framför allt därför att vi tidigare krävt dessa ändringar. Jag vill erinra kammaren om att herr Mundebo m.fl. motionerade i denna fråga i januari förra året. Motionen, som gick ut på att man skulle genomföra förhandlingsrättskommitténs förslag, avvisades. Nu finner statsrådet det lämpligt att lägga fram samma förslag som herr Mundebo ställde förra året. Det sägs ju att man skall förlåta den syndare som sig omvänder och bättrar, och därför finns det väl ingen anledning att nu angripa statsrådet Löfberg för behandlingen av detta lagförslag. Det är kanske bäst att dra en tystnadens slöja över statsrådets litet vingliga färd mellan olika ståndpunkter i denna fråga. Fru talman! Här hade jag egentligen tänkt sluta mitt anförande. Men när statsrådet Lidbom talade i det föregående ärendet kunde jag inte underlåta att försöka översätta det han sade till det förhållande som skulle råda på den offentliga förhandlingsrättens område, om det han sade avsett den fråga vi nu behandlar. Nu angriper vi båda leden i § 32, nu angriper vi både arbetsgivarens rätt att avskeda och hans rätt att självständigt välja vem han vill ta tillbaka, så ungefär sade statsrådet Lidbom. Det hade inte varit så dumt om han också kunnat vidga detta resonemang till det offentliga området. Det skulle egentligen ha varit ganska logiskt, tycker jag, att man från regeringens sida hade dragit ut konsekvenserna av det betraktelsesätt som statsrådet Lidbom då gjorde sig till tolk för och sagt, att nu skall vi angripa båda leden i den offentliga arbetsgivarens rätt att anställa och att avskeda medarbetare. Men det gick naturligtvis inte, därför att det här gäller ju det offentliga området. Där måste vi alltså även i fortsättningen ha kvar motsvarigheten till § 32. Nu, säger statsrådet Lidbom, har det blivit en gemensam angelägenhet för arbetsgivare och arbetstagare att försöka lösa dessa problem. Men det gäller ju enbart den privata sektorn; på den offentliga sektorn kan man inte tänka sig att det är en gemensam angelägenhet. Arbetsgivaren på det offentliga området måste naturligtvis ha sin självbestämmanderätt kvar. Egentligen skulle man, fru talman, ha önskat att statsrådet Lidbom hade deltagit litet mer i det här lagstiftningsarbetet. Det kanske inte är så ofta som man önskar det. Men hade de synpunkter, som statsrådet 9” Lidbom gav uttryck för tidigare, i någon mån fått vara vägledande även för statsrådet Löfbergs synpunkter på och behandling av detta ärende, då hade vi måhända fått en något mer vidgad förhandlingsrätt också på det offentliga området än vad den nya lagen kommer att medge. Oavsett dessa marginalanteckningar vill jag till slut poängtera vad jag inledningsvis sade. Vi har accepterat detta förslag, inte därför att vi tycker att det ger någon fullständig förhandlingsrätt utan därför att det är ett steg i rätt riktning. Man får hoppas att det blir en god fortsättning. Vi vet ju att frågan återkommer till riksdagen så småningom, och då är det att förmoda att vi har ett bättre utgångsläge.

Fru talman! De arbetsrättsliga förhållandena är helt naturligt föremål för stor uppmärksamhet bland löntagarna, vare sig de är anställda i privata eller i offentliga företag. Ett uttryck för detta — och ett mycket starkt sådant — är det förhållandet att inte mindre än omkring 240 motioner till Statsanställdas förbunds kongress i somras rörde demokratin på arbetsplatsen. Av dessa behandlade 145 motioner just frågorna om 38 i statstjänstemannalagen, lokal förhandlingsrätt och tolkningsföreträdet. I motionerna yrkades bl.a. att § 32-principen skall avskaffas, att förhandlingsrätten utvidgas till att omfatta praktiskt taget alla frågor, att en utökning av den lokala förhandlingsrätten sker, att arbetsgivarens tolkningsföreträde slopas, att primär förhandlingsskyldighet införs samt att möjlighet till lokala stridsåtgärder under avtalsperiod genomföres. De meningar som kommer till uttryck i motionerna sammanfattas ganska väl i en motion från avdelning 1074 i Göteborg, där det sägs att de föreskrifter som finns i 3 § statstjänstemannalagen är helt odemokratiska, varför en ändring bör ske snarast möjligt. I anslutning till det anförda föreslår avdelningen att kongressen beslutar uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för utökad förhandlingsrätt, primär förhandlingsskyldighet, lokal förhandlingsskyldighet, avskaffande av fredsplikt och tolkningsföreträde samt att personalen tillerkänns vetorätt. I ett trettiotal motioner krävs kort och gott att 3§ i sin helhet skall slopas i statstjänstemannalagen. Under kongressens behandling av frågorna framkom att regeringen i höst ämnade lägga fram ett förslag till ändring av 3 § i statstjänstemannalagen. Det är alltså detta förslag som nu ligger på riksdagens bord. Kan man då säga att de ändringar i denna lag som föreslås i propositionen uppfyller de förväntningar och önskemål som finns hos de statsanställda om slopandet av den diskriminering av de anställda som just denna paragraf ger uttryck för? Som vi har framhållit i vår motion nr 2168 är det ingen tvekan om att regeringsförslaget innebär vissa framsteg i jämförelse med nuvarande förhållanden. Det avtalsbara området blir ju större, det kommer att ge möjligheter till förhandlingar om frågor som är betydelsefulla för de anställda, t.ex. fastställandet av tjänstgöringslistor och turlistor. Dit hör också frågor som rör facklig förtroendemans ställning hos myndighet, t.ex. hans rätt till information och tillträde till myndighetens lokaler, hans rätt att nyttja utrymme på arbetsplatsen eller myndighetens telefon eller lokaler eller att anlita skrivpersonal. Det gäller vidare förhandlingar om rätten till ledighet för studier, barntillsyn, fackliga och kommunala förtroendeuppdrag, läkarbesök m.m. Detta är värdefullt även om personalen redan nu i viss utsträckning kunnat diskutera dessa frågor med arbetsledningen. Men i stort menar vi att förslaget till ny statstjänstemannalag medför helt otillräckliga förbättringar, inte minst sett mot bakgrunden av den stigande opinion som nu kräver att 3 § i statstjänstemannalagen helt skall slopas. De avtalstillåtna områdena utökas visserligen, men fortfarande omfattar de avtalsförbjudna områdena tjänsteorganisationens utformning, myndighets arbetsuppgifter och viktiga avsnitt i fråga om ledning och fördelning av arbetet inom myndigheten, där de anställda helt uppenbart borde ha förhandlingsrätt. I fråga om tjänsteorganisationens utformning gäller ju att en myndighet bedriver en viss verksamhet på ett visst sätt och organiserar detta arbete i en form som myndigheten själv anser vara riktig. Detta förhållande kritiseras emellertid ofta av de anställda, och det har lett till protester. Man gör med fog gällande att arbetsplatsen/arbetsorganisationen ändras genom ensidigt beslut från myndigheten, vilket ofta innebär att den direkt berörda parten i omorganisationen känner sig åsidosatt och utanför då det gäller att påverka sin egen situation. Vi har belyst de här förhållandena med ett konkret exempel i vår motion. SJ genomförde helt nyligen en omorganisation där tre banoch driftdistrikt indrogs, omorganisation genomfördes beträffande lokstationerna m.m. Hundratals människor berördes av denna omorganisation. Många fick förflyttningar, en del fick ändrade arbetsuppgifter. Det står helt klart att åtgärden var av den karaktären att de fackliga organisationerna skulle ha kunnat förhandla, och borde ha kunnat förhandla, om densamma. Den möjligheten kommer nu heller inte att föreligga enligt propositionens förslag. De här rationaliseringsåtgärderna har för övrigt inte varit de enda som präglat SJ:s vardag. Under en följd av år har personalen utsatts för rationaliseringar som vållat många människor problem utan att de fackliga organisationerna kunnat påverka dessa. Förbudet mot avtal gäller ju också frågor som inrättande eller indragning av tjänst, t.ex. huruvida tjänsten skall vara ordinarie, extra ordinarie eller extra och huruvida tjänst skall vara inrättad för heltidseller deltidstjänstgöring. Allt detta är frågor som har omedelbart intresse för de anställda. Personalens uppfattning om hur många och vilka tjänster som behövs för att klara vissa arbetsuppgifter kan ju nämligen många gånger kollidera med myndighetens och arbetsledningens. För att återigen ta SJ som exempel kan man säga att detta är i hög grad aktuellt just nu när SJ har en personalsituation, där flera områden inom verksamheten lider brist på personal. Det händer inte sällan att man vid sådana tillfällen drar in turer i t.ex. ett växlingslag utan att personalen med full kraft kan motverka detta. Vad som emellertid är mest relevant i detta sammanhang är att SJ försöker klara personalbristen genom att ta in folk på en lösare anställningsform, s.k. arvodister, vilka inte, av naturliga skäl, på ett fullgott sätt kan lösa arbetsuppgifter de ställs inför och inte heller i ett längre perspektiv kan bidraga till att SJ:s rekryteringsproblem löses. Det här har ju också med verksamheten, eller verksamhetens bedrivande — hur man nu vill beskriva det —, att göra. För min del är jag övertygad om att själva ordalydelsen i den föreslagna 3 § andra stycket b, myndighets verksamhet, kommer att lämna betydande utrymme för tolkningstvister. Det kommer säkert att uppstå många fall där myndigheten anser att en fråga hör till dess verksamhet men där de anställda anser att denna hör till vad som faller under ledningen och fördelningen av arbetet. Detta aktualiserar enligt vår mening frågan om arbetsköparens ensidiga tolkningsföreträde, vilket vi anser bör avskaffas. Detta krav hade för övrigt tagits upp i ett trettiotal motioner till Statsanställdas förbunds kongress. Vid remissbehandlingen av förhandlingsutredningens betänkande, vilket alltså har lämnat underlaget för den proposition som ligger bakom utskottsbetänkandet, framfördes från personalhåll långtgående krav när det gällde utvidgningen av det förhandlingsoch avtalsbara området. De anställdas uppfattning, kunnande och rätt till inflytande borde beaktas, framhölls det. Den begränsning som automatiskt följer av att statsmakterna har rätt att besluta om myndigheternas arbetsuppgifter måste ge en tillräcklig avgränsning av det avtalsförbjudna arbetsområdet, framförde en remissinstans. I princip bör inga frågor vara undantagna från avtalsbarhet, framhölls av en annan. En reell utvidning av det avtalsbara området, krävde en tredje, som menade att en sådan förändring bör betyda att avtal skall få träffas så länge detta inte utgör ett absolut hinder för att myndighet skall kunna fullfölja sin verksamhet. Vi delar uppfattningen att i princip alla frågor skall kunna vara förhandlingsoch avtalsbara. Den offentliga sektorn av arbetsmarknaden kan i arbetsrättsligt avseende inte särskiljas från den privata sektorn. De statliga företagen fungerar, så länge de anställda inte har ett avgörande inflytande i företagen, i stort sett enligt samma mönster som de privata. Ledmotiven i deras handlande är företagsekonomisk lönsamhet. Frågor som effektivitet och produktivitet ses helt mot denna bakgrund. De fackliga krav som reses inom det privata arbetslivet måste därför i stort gälla också för den offentliga delen av detsamma. Det är nödvändigt att de fackliga organisationerna även här kräver en oinskränkt förhandlingsrätt, att alltså alla områden som berörs av propositionen skall vara förhandlingsbara. Därav följer att 3 § statstjänstemannalagen och 2 § kommunaltjänstemannalagen i sin helhet bör avskaffas. Som skydd för den oinskränkta förhandlingsrätten bör den lokala strejkrätten lagfästas. Och jag vill påpeka att kravet på lokal strejkrätt även framfördes i många motioner på Statsanställdas förbunds kongress. Vi har i vår motion framhållit att kraven på lagstadgad rätt till förhandlingar i alla frågor, lagfäst rätt till strejk när förhandlingarna inte ger resultat samt avskaffande av arbetsköparpartens ensidiga tolkningsföreträde togs upp vid riksdagens början detta år i motionen 227. Motionen avslogs med hänvisning till att frågorna behandlades i arbets rättskommittén. Detta bör inte hindra att riksdagen redan nu kan besluta att stryka 3 § statstjänstemannalagen och 2 § kommunaltjänstemannalagen och därmed gå en omfattande opinion bland de statsoch kommunalanställda till mötes. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till motionen 2168 av herr Hermansson. Jag vill ytterligare poängtera att vi, om riksdagen beslutar om slopande av de här aktuella paragraferna, skall återkomma med krav på lagfäst förhandlingsrätt, lokal strejkrätt och slopande av arbetsgivarnas tolkningsföreträde.

Fru talman! Det förslag som statsrådet Löfberg har lagt fram, och som bildar bakgrund till utskottets betänkande, hälsas utan tvivel med mycket stor tillfredsställelse av de anställda i offentlig tjänst och deras organisationer. Bakom förslaget finns alltså en stark opinion från de fackliga organisationerna på detta område. Övriga remissinstanser har även godkänt förslaget utan några större erinringar. Propositionen har också godtagits av ett enhälligt utskott. Det finns alltså inte anledning för mig att orda alltför mycket i den här frågan. Förslaget innebär att anställda i offentlig tjänst förhandlingsvägen får ett avsevärt större inflytande på frågor som rör deras verksamhet på arbetsplatsen. Detta tar sig uttryck i att det avtalbara området vidgas bl.a. när det gäller ledningen och fördelningen av arbetet inom myndigheterna samt rätt till annan ledighet än semester. Lagtekniskt får detta formen av ändringar i 3 § statstjänstemannalagen och 2 § kommunaltjänstemannalagen, vilka motsvaras av § 32 för de privatanställda på arbetsmarknaden. Staten föregår alltså med ett gott exempel när det gäller att angripa dessa lagbestämmelser, vilket är att hälsa med stor tillfredsställelse. Bakom förslaget ligger den principiella uppfattningen att de offentligt anställda och deras organisationer bör kunna få påverka sina anställningseller arbetsvillkor genom avtal, om man inte därigenom inkräktar på statens eller kommunernas rätt att bestämma om målsättningen för den offentliga verksamheten och om hur denna skall bedrivas. Olika funktioner inom samhället måste fullgöras på ett för medborgarna tillfredsställande sätt. Detta bygger i sin tur ofta på politiska beslut på olika nivåer och verkställigheten av dessa. Det är naturligt att sådana beslut måste respekteras. Herr Magnusson i Kristinehamn ville slopa hela 3 § statstjänstemannalagen. Verkligheten är emellertid inte så okomplicerad att man utan vidare kan göra detta. Statsrådet har i propositionen ett exempel som rör postverket. Detta verk har statsmakternas uppdrag att sköta den allmänna poströrelsen i landet. Verket har därvid rätt att upprätta och indraga postanstalter, ordna postförbindelser och se till att utbärningen av post fungerar. En avtalsbestämmelse får här inte hindra att distributionen av post går att genomföra vissa dagar eller vissa tider på dygnet. Ett avtal skulle kunna hindra att brevbärare finns disponibla för att fullgöra dessa funktioner. I princip gäller samma sak beträffande SJ och andra statliga verk. Avtal bör därför, enligt förslaget, fortsättningsvis få träffas om fördelning i tjänstgöringslistan av den arbetstid som behövs för verksamhetens bedrivande, men inte om vilka tider på dygnet eller vilka dagar som myndigheten skall bedriva sitt arbete. Några remissinstanser har uttryckt farhågor för att avtalsförbudet beträffande ”myndighets verksamhet” skulle komma att medföra tolkningssvårigheter vid den praktiska tillämpningen. Statsrådet har därför i klarläggande syfte i propositionen anfört en rad praktiska exempel på avtalstillåtna frågor. Jag skall inte upprepa dessa exempel, bara nämna att det gäller frågor som rör — förutom arbetsledningen — företagsnämnder, arbetsmiljön, personalhälsovård, de fackliga förtroendemännens ställning, personalutbildning m.m. Det resonemang som förs i propositionen, med dessa konkreta exempel som bakgrund, belyser ytterligare förslagets materiella innehåll, varför jag hänvisar till detta. Det bör även nämnas i detta sammanhang att delegationen för förvaltningsdemokrati enligt sina direktiv har till uppgift att undersöka möjligheterna att öka de statsanställdas inflytande på verksamheten inom den egna myndigheten. Delegationen föreslår att kollegiala beslutsgrupper skall inrättas inom myndigheterna för att ta över beslutanderätten i vissa personalfrågor, som nu i regel utövas av verkscheferna. En försöksverksamhet i denna riktning har redan igångsatts inom vissa myndigheter, och med den ändring som nu föreslås i 3 § statstjänstemannalagen bör även en del av de frågor som rör dessa beslutsgrupper kunna göras avtalsbara. Det finns vidare, fru talman, ett mycket nära samband mellan det nu aktuella förslaget och det utredningsarbete som bedrivs av arbetsrättskommittén. Utredningsuppdraget inom denna kommitté innefattar i princip även de offentliganställda och deras förhandlingsrätt. Kommittén skall bl.a. pröva i vilken utsträckning det med hänsyn till de politiska organens beslutsbefogenheter och därpå grundad myndighetsutövning kan behövas särskilda inskränkningar i medinflytandet för de offentligt anställda. Det ligger i sakens natur att många av de frågor som vi nu diskuterar kommer att prövas i ett större sammanhang inom arbetsrättskommittén. Fru talman! Vi hälsar med tillfredsställelse den vidgade avtalsrätt för de anställda i offentlig tjänst som föreslås i propositionen 177.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

Fru talman! Herr Nilsson i Östersund säger att verkligheten inte är så okomplicerad som jag försöker framställa den när jag beskriver hur vi ser på tillämpningen av statstjänstemannalagen och möjligheterna att avskaffa 3 § i densamma. Han var emellertid också inne på att det i förslaget finns begränsningar när det gäller just den punkt i denna paragraf som har ändrats så att det blivit en utökning av det avtalsbara området. Inskränkningarna gäller frågor som inkräktar just på hur verksamheten skall bedrivas och på organisationens utformning. Här är också fråga om att man inte får träffa avtal om arbetstidens förläggning, och där kan jag tänka mig ett ganska relevant exempel — det gäller SJ-personalen. Ifall denna personal skulle få förhandla om arbetstidens förläggning kunde det ligga nära till hands att lokförarpersonalen, med tanke på det faktum att de flesta godstågen körs på nätterna, framförde önskemål om att flera godståg skulle köras på dagen, och det skulle naturligtvis skapa vissa komplicerade situationer. Men som vi upplever det känner ändå personalen ett stort ansvar för hur verksamheten skall bedrivas på bästa möjliga sätt, så att allmänheten ges bästa möjliga service. Det är egentligen rätt egendomligt att personalen blir omyndigförklarad efter att ha dragit på sig arbetsdressen. Man kan tillhöra riksdag, landsting, kommunfullmäktige osv. med ansvar för stora värden på sin fritid, men när man är på sin arbetsplats skall man inte kunna ta ansvar för sådana här saker. Vi ser det nog så, att de anställda tar på sig ett mycket stort ansvar och faktiskt många gånger är i konflikt med myndigheternas ledning beträffande åtgärder för att verkligen ge allmänheten den bästa möjliga servicen. Personalen kommer ofta i den situationen att den kritiserar myndigheten och arbetsledningen för att man inte ger ordentlig service åt allmänheten. Jag tror för min del att de här frågorna i och för sig mycket väl kan läggas inom det avtalsbara området. Och i princip kan man säga att alla frågor kan göras avtalsbara, därför att det som beslutas av regering och riksdag om myndigheternas arbetsuppgifter i stort är självklara ting som respekteras av de anställdas organisationer. Dessa beslut skall inte utgöra ett hinder för att slopa 3 § statstjänstemannalagen.
Fru talman! Jag skall inte gå in på de detaljer som herr Magnusson i Kristinehamn tog upp, eftersom jag förutsätter att statsrådet Löfberg senare går upp i debatten. Jag skulle emellertid vilja anföra ett enda exempel som kanske visar på svårigheten att slopa 3 § statstjänstemannalagen, därför att detta kan komma i konflikt med politiska beslut. Samhället har ju ett ovillkorligt ansvar för att verksamheten skall fungera. Det innebär att politiska beslut måste fattas och stå fast för att olika målsättningar skall kunna uppfyllas. Jag inskränker mig som sagt till ett enda exempel. Riksdagen har två gånger beslutat om att ca 10 000 statstjänstemän skall flyttas ut från Stockholm till vissa andra orter i landet. Detta ingår som ett led i den regionalpolitiska målsättning som riksdagen har slagit fast. Det var ett politiskt beslut som fattades under många protester — det vill jag gärna erkänna — från berörda personalgrupper. Men det ansågs ändå så viktigt att det övergripande samhällsintresset fick gå före det enskilda intresset i detta fall. Jag tror personligen att skulle man ha förhandlat om själva utflyttningen hade vi med största sannolikhet inte kunnat uppfylla den målsättning som riksdagen uppställt för regionalpolitiken. Låt detta vara ett exempel som visar på svårigheterna att lämna hela området fritt för förhandlingar och avtal!

Fru talman! Låt mig bara med några ord beröra motionen 2124, som handlar om en liten perifer specialitet. Det är så att statens avtalsverk enligt 1965 års lagstiftning om ställföreträdare för kommuner vid vissa avtalsförhandlingar företräder Kommunförbundet och Pastoratsförbundet vid sådana förhandlingar. Den nu föreslagna ändringen av 2 § kommunaltjänstemannalagen innebär att statens avtalsverk också kommer att förhandla om ledningen och fördelningen av arbetet inom en del kommunala myndigheter, t.ex. skolstyrelsen och församlingarnas kyrkoråd. Beträffande vissa befattningshavare inom dessa förvaltningar förhandlar däremot Kommunförbundet respektive Pastoratsförbundet. Detta kan komma att leda till intressekonflikter. Utskottet bestrider inte att så kan bli fallet men säger på s. 4: ”Det får anses självklart att samråd under förhandlingarnas gång äger rum mellan olika företrädare för arbetsgivarsidan.” En viss garanti mot kränkning av den kommunala självbestämmanderätten och uppkomsten av intressekollisioner erhålls väl på det sättet, men helt säker kan man inte vara. Jag hoppas därför att Kungl. Maj:t låter utreda denna speciella fråga i syfte att komma fram till sådan ändring av ställföreträdarlagen och av avtalsverkets rätt att agera att någon kränkning av den kommunala självbestäm manderätten inte kan komma i fråga. Fru talman!

Fru talman! Som utskottets talesman herr Nilsson i Östersund framhöll är vi i stort sett ense i denna fråga. Det har inte fogats några reservationer till utskottets betänkande. Därför kan det synas obehövligt att jag går upp i debatten, men det som föranledde mig att göra det var vad herr Ekinge och i viss mån även herr Magnusson i Kristinehamn sade. Herr Ekinge ville göra gällande att propositionen är ett uttryck för en vinglig linje från min sida, och han ville vara barmhärtig och dra en tystnadens slöja över denna vingliga linje — hur detta nu skall gå till. Det är detta som jag tycker inte bör stå helt oemotsagt. I övrigt noterade jag att både herr Ekinge och herr Magnusson tycks vara av den uppfattningen att vad som här föreslås är ett steg i rätt riktning, och det är det ju. Jag vill bara understryka vad de sade på den punkten.

I remisserna på utredningens förslag hade framhållits att det var klokt att invänta arbetsrättskommitténs betänkande, eftersom även den kommittén skulle ta upp frågan om de offentligt anställdas arbetsrättsliga situation. Det var mot den bakgrunden som vi lade frågan på is. Nu uppfattade jag herr Ekinges anförande så att han egentligen ville göra rent bord med statstjänstemannalagens 3 §. Att herr Magnusson vill göra det reservationslöst är uppenbart, men herr Ekinge var tydligen också av den uppfattningen. Låt mig då erinra om att regeringen när det gäller dessa komplicerade frågor egentligen har varit mycket öppen för diskussion och att lagstiftningen efter någon tids erfarenhet sannolikt skulle behöva reformeras. När vi så sent som 1965 fattade beslut om statstjänstemannalagen var riksdagens ledamöter i stort sett ense om att det behövdes en lagstiftning som drog upp en gräns mellan det man kan träffa avtal om och det man inte kan träffa avtal om, dvs. det som skall förbehållas offentligrättslig reglering. Det var naturligt att man gjorde en sådan gränsdragning; annars skulle man ju genom avtal kunna ge ett annat innehåll åt det som riksdagen har den suveräna rätten att besluta om. Man skulle med andra ord kunna inkräkta på den politiska demokratin. Vi var överens om att det fanns behov av en lagstiftning som reglerade detta. Hur gränsen skulle dras kunde emellertid givetvis inte spikas en gång för alla. Regeringen har som sagt varit mycket öppen för reformer på detta område. Som en ytterligare replik till herr Ekinge om min enligt hans förmenande krokiga linje vill jag erinra om att jag 1970 framlade ett förslag om att arbetstidens förläggning skulle bli en avtalsbar fråga; den hade tidigare tillhört det icke avtalsbara området. Vi tog alltså ett steg 1970, och nu är vi beredda att ta ytterligare ett steg. Herr Magnusson i Kristinehamn tycker att det är en alldeles för begränsad reform, även om han erkänner att den är ett steg i rätt riktning. Men jag vill erinra herr Magnusson om att TCO-S och SF, herr Magnussons egen organisation, har uttalat att det steg som nu tas egentligen är en revolution. Jag vill inte använda så starka uttryck — jag tycker att det är ett väsentligt steg i rätt riktning, i riktning mot att vidga det avtalsbara området.

Det var alltså när vi fick denna klarsignal som vi kunde gå vidare och ånyo aktualisera det förslag som fanns redan 1971 och som då hade remissbehandlats. Fru talman! Jag har gärnat velat göra dessa förtydliganden i en fråga som vi alltså dess bättre tycks vara överens om. Som också har framhållits av herr Nilsson i Östersund fortsätter arbetsrättskommittén att arbeta även med de offentliganställdas arbetsrättsliga situation. Det är därför som vi, vilket herr Ekinge också antydde, så småningom förmodligen kan förvänta nya förslag i riktning mot en vidgning av det avtalsbara området. Till sist bara några ord till herr Turesson, som tog upp en liten detaljfråga, som jag medger kan vara nog så viktig. Han menade att vi borde utreda frågan om sådan ändring i ställföreträdarlagen, att inte vidgningen av det avtalsbara området skulle inkräkta på den kommunala självbestämmanderätten. Jag tror inte att det föreligger någon sådan risk, herr Turesson. Vi har nu ställföreträdarlagen, och på grundval av den förhandlar avtalsverket i en del frågor där kommunerna egentligen skulle förhandla, där de är arbetsgivare. De nya områden som nu blir förhandlingsbara träffas inte av ställföreträdarlagen, utan där få vi från fall till fall komma fram till en uppgörelse mellan kommunerna och staten. Men det föreligger ett mycket intimt samarbete både i lönefrågor och i andra frågor mellan kommunerna och staten. Jag tror, herr Turesson, att detta i praktiken inte kommer att innebära något större problem. Skulle det emellertid bli svårigheter får man givetvis överväga andra åtgärder. Jag har med det anförda bara velat göra dessa förtydliganden i anslutning till den debatt som förts.

Fru talman! Jag har noterat att propositionen om det förslag som vi nu behandlar innebär vissa framsteg för de anställda, och det finns ingen anledning att sticka under stol med det, men jag tycker att det är för mycket att, i likhet med ledningen för Statsanställdas förbund — som jag förutsätter att det gäller — karakterisera detta som en revolutionerande förändring.

Jag redovisade i mitt första inlägg ett exempel — som vi gav i vår motion — på hur SJ genomförde en omorganisation. Den drabbade hundratals anställda mycket påtagligt, men det fanns inte någon som helst möjlighet att påverka detta genom förhandlingar. Jag tror att det kommer att bli mycket svåra avvägningsproblem i fortsättningen, och jag tror att det finns anledning för statsrådet Löfberg att ha uppmärksamheten riktad på dem — det är möjligt att han redan har det. Mot bakgrund av alla de motioner som väcktes på Statsanställdas förbunds kongress — där det fanns mycket långtgående krav både i fråga om slopande av paragraf 3 och i fråga om andra detaljer — tycker jag att det förslag som föreligger är ganska moderat. Det är i stället nödvändigt, tycker vi, att genomföra en ordning enligt vilken personalen finge lagstadgad rätt till förhandlingar i alla frågor och dessutom till lokal strejkrätt — för att få makt bakom orden. Det skulle kunna betecknas som en revolutionär förändring i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag kan inte för dagen ha någon definitiv mening om huruvida tjänsteorganisationens utformning bör kunna bli avtalsbar. Med tanke på riksdagens suveränitet torde en sådan avtalsbarhet innebära problem. Jag tycker att utskottet har svarat herr Magnusson i Kristinehamn alldeles utomordentligt bra i sitt betänkande, när utskottet understryker att riksdagens rätt att bestämma om verksamheten på det statliga området inte kan få ges ett annat innehåll genom en avtals reglering. Jag tycker att det är ett principiellt så viktigt och riktigt ställningstagande att jag bara hänvisar till det. Det är för övrigt i långa stycken samma formulering som vi använder i propositionen. Och om det visar sig vid arbetsrättskommitténs fortsatta prövning att tjänsteorganisationens utformning är en sådan fråga som inte kan bli avtalsbar, då kan vi givetvis inte vidga avtalsområdet på det sätt herr Magnusson antyder. Det skulle verkligen vara att komma i konflikt med den politiska demokratin, och det hoppas jag att inte ens herr Magnusson vill. Men för dagen, herr Magnusson, behöver vi inte ta någon definitiv ställning i den här viktiga frågan. Arbetsrättskommittén kommer, som jag redan har framhållit, att pröva förslaget. Låt oss invänta den prövningen och få det materialet på bordet innan vi tar definitiv ställning i en så viktig fråga!

Fru talman! Statsrådet Löfberg kände sig i viss mån irriterad över min beskrivning av hans vingliga väg. Samma situation som i dag hade vi 1971. Då förelåg förslag från en utredning vilket framfördes i en motion här i riksdagen. Statsrådet skrev sedan i statsverkspropositionen i år att det inte fanns anledning att göra någonting. Nu i slutet av samma år har han funnit anledning lägga fram förslaget. Detta kallar jag och kommer att fortsätta att kalla för en vinglig linje. Statsrådet säger att 1971 ville vi invänta arbetsrättskommitténs förslag, och fördenskull lades det här förslaget på is. Men nu, säger statsrådet, finns det ingen anledning att vänta längre, eftersom vi är medvetna om att utredningen tydligen accepterar att förslag tas fram. Jag har ingen anledning betvivla att statsrådet Löfberg känner utredningsarbetets läge och arbetet i arbetsrättskommittén bättre än jag själv gör, och därför får jag väl böja mig för hans åsikt, att tiden nu kan vara lämplig att köra över den här utredningen. I och för sig får jag väl finna mig i att man gör det; det är ju utredningens sak mera än min. Statsrådet var också något tveksam om huruvida jag över huvud taget står bakom det förslag som föreligger. Jo, det sade jag att jag gör, och jag motiverade i flera avseenden varför jag och folkpartiet i övrigt står bakom det här förslaget. Däremot blev jag litet tveksam när jag skulle försöka översätta statsrådet Lidboms diskussionsinlägg, som gällde förhandlingsrättens riktiga innebörd, från den privata sektorn till den offentliga. Där kom en logikkollision in i bilden. Den var jag tvungen att ta upp, eftersom jag inte kan acceptera att logiken går isär på det sättet. Det var ur den synpunkten, herr statsråd, som jag blev betänksam, och är det fortfarande. Fru talman! Detta var bara några synpunkter i all vänskaplighet som komplettering med anledning av det missförstånd som eventuellt kunnat uppstå efter mitt förra anförande.
Fru talman! Det tycks inte vara stora meningsskiljaktigheter mellan mig och herr Ekinge. Den logikkollision som han talar om har tydligen statsrådet Lidbom presterat. Då vore det väl oriktigt av mig att gå in i den debatten; herr Ekinge får väl tala med herr Lidbom om den saken. Men jag vill ändå göra en liten kommentar till herr Ekinges senaste inlägg. Det förelåg inte samma situation nu som år 1971 — det har jag utvecklat i mitt tidigare inlägg, som jag hänvisar till. Att arbetsrättskommittén, där herr Ekinge sitter med, nu hade hunnit så långt i sitt arbete, att den kunnat uttala sig om det förslag som vi i dag diskuterar kan ju inte innebära ett föregripande av kommitténs arbete. Att lägga fram det här förslaget innebär ingalunda att köra över arbetsrättskommittén. Det är märkligt att herr Ekinge upplever situationer så, att kommittén har blivit överkörd, när arbetsrättskommittén har skrivit till mig och sagt: Det är grönt ljus, vi har inget emot det här förslaget! Och efter det har jag således lagt denna proposition. Jag vill inte hävda att det är en logikkollision, men nog brister det i logiken när herr Ekinge kunnat dra en sådan slutsats som den han har dragit när det gäller relationerna mellan arbetsrättskommittén och mig.

Fru talman! Jag är tacksam för att statsrådet på detta sätt gav mig anledning att återkomma ett ögonblick. Statsrådet Löfberg har beskrivit utvecklingen alldeles riktigt, och det är också riktigt att utredningen har svarat på detta sätt. I det yttrandet står det emellertid enligt vad jag minns att eftersom utredningen har den uppfattningen att det här egentligen bara är fråga om att på det offentliga området skapa i stort sett samma förhandlingsmöjligheter som i dag finns på det privata området kan man vara med om det. Men så kommer många från herr Löfbergs eget parti och säger: Nu har vi verkligen gjort någonting, nu har vi tagit bort § 32 på det offentliga området. Då blir det fortfarande en liten konflikt i logiken. För så är det ju inte. Det är på den punkten som jag velat ha klarhet. Vi får vara försiktiga så att vi inte lägger in för mycket i det här förslaget.

Fru talman! Vi närmar oss nu slutet av en parentes i riksdagens historia, den parentes under vilken ett snabbt minskande antal riksdagsledamöter trodde att enkammarriksdagen skulle flytta till Helgeandsholmen. De som ännu inte helt har frigjort sig från tanken vill nu späda på med ytterligare en kvarts miljon kronor i utredningskostnader. Det finns en rad skäl att säga nej till förvaltningsstyrelsens begäran om ytterligare pengar för att utreda en ombyggnad av gamla riksdagshuset och en kompletterande nybyggnad på Helgeandsholmen. Att alternativet att riva det gamla riksdagshuset nu har fallit under bordet hälsas naturligtvis med största tillfredsställelse av alla människor med någorlunda sinne för pietet och hänsyn till historiska minnesmärken. Men det blev dyrt, drygt 3 miljoner kronor, innan den insikten vann majoritet. Ett skäl att säga nej till ytterligare utredningspengar för ombyggnad på Helgeandsholmen är att det s.k. provisorium som vi nu befinner oss i fungerar bra och ligger bra till. Svenska arkitekters riksförbund har avgett ett remissyttrande över arkitekttävlingen om riksdagshus som bl.a. innehåller påpekandet att det är angeläget att sambandet mellan riksdagshusets arkitektoniska karaktär och dess funktion återupprättas — dvs. att det används av riksdagen. Låt mig testa det här något kryptiska yttrandet på riksdagshuset vid Sergels torg. Jag tycker att huset här är enkelt, funktionellt och värdigt. Det bör riksdagen också vara. Utifrån ser man mest glas och rostfritt stål. Det medger både att det är lätt att få insyn och att det är lätt att putsa fasaden. Huset var egentligen avsett att spela teater i. Det kan man inte se på den arkitektoniska karaktären — lyckligtvis, med hänsyn till den nuvarande funktionen. Arbetsmiljön är utmärkt. Låt det inspirera oss till beslut som ger andra människor samma förmån. Huset var inte särskilt dyrt att bygga och innebär, jämfört med en monumentalbyggnad, väsentliga lättnader för skattebetalarna. Hoppas det stämmer med funktionen hos riksdagen. Byggandet av huset var ytterst välplanerat och kunde genomföras helt programenligt trots att riksdagen under byggnadstiden ändrade på en del förutsättningar. Hoppas att även detta kan avspeglas i funktionen när det gäller både riksdagens beslut och dess arbetsformer. Det nya riksdagshuset ligger i centrum, är lätt att nå och har goda kommunikationer. Låt detta avspeglas i vårt arbete; viktiga uppgifter för oss politiker är att vara lätt tillgängliga för människorna och att hålla god kontakt med verkligheten och dess problem. Jag tycker att sambandet mellan det här riksdagshusets arkitektoniska karaktär och dess funktion knappast kan vara bättre. Det är så här riksdagen skall bo, inte i förnäm avskildhet i ett monument på en liten ö, utan mitt i folkvimlet i ett praktiskt fungerande hus. Ett annat viktigt skäl att säga nej är det samhällsekonomiska. Att bygga om och bygga till på Helgeandsholmen skulle kosta 300 miljoner kronor eller så — av skattepengar. Dessutom skulle vår nuvarande hyresvärd, Stockholms kommun, få höga kostnader för att använda det här huset för annat ändamål. Kan vi verkligen övertyga skattebetalarna i det här landet att det är ett vettigt sätt att använda pengar — att bygga ett nytt monumentalt riksdagshus, att bygga nytt när man redan bor bra, att flytta när man redan bor på rätt plats? När jag visar besökare runt här i huset, får jag nästan alltid frågan hur länge vi skall stanna i provisoriet. Mitt svar blir: Mellan tio och sextio år, snarare sextio än tio. Och när jag har beskrivit fördelar och nackdelar, är det aldrig någon som kräver att vi skall flytta. Nej, fru talman, nu skall vi inte kasta bort mer pengar på att utreda omöjliga alternativ. Drygt tre miljoner kronor är för mycket redan det. De utredningar som behövs för förhandlingarna med Stockholms kommun om riksdagens långsiktiga disposition av lokalerna och utvecklingsmöjligheterna här vid Sergels torg bör förvaltningskontoret i huvudsak kunna klara. Slutsatsen av mitt resonemang är given, fru talman. Jag yrkar bifall till reservationen som Per Ahlmark och jag har avgivit till konstitutionsutskottets betänkande nr 51.
Fru talman! Man kan ju sätta parenteser hur man vill. Herr Norrby satte dem på sitt sätt. Man kan också sätta en parentes om det nuvarande provisoriet, och det är egentligen innebörden i den motion som jag och några likasinnade väckt. Vi vill alltså i princip flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Kanske är det onödigt att fördjupa sig i de olika alternativen i dag, men jag vill tillbakavisa de skräckvisioner som framkallas om hur det skulle komma att se ut på Helgeandsholmen, om man bygger om det gamla riksdagshuset. Det skulle nog inte alls bli en försämrad miljö — kanske tvärtom; den skulle kunna bli förbättrad. Det skulle den bli med det förslag, ”Samspel”, som vi omnämnt i vår motion. Det skulle inte innebära att man bygger ytterligare ett riksdagshus förutom det som finns, utan en mycket pietetsfull restaurering av det som finns redan. Det skulle inte bli någon minskning av vattenytan. Kostnaderna! Ja, sannolikt skulle det kosta en slant att köpa in detta hus, herr Norrby — kanske inte så liten heller. Att det skulle vara en synpunkt värd beaktande att riksdagen skulle rädda Stockholm ur en ekonomisk knipa kan jag inte finna. Nu blir det väl en förutsättningslös utredning om båda dessa alternativ. Jag har emellertid begärt ordet närmast för att fråga utskottets ordförande om i uttrycket förutsättningslös utredning ligger att även sådana arkitektförslag som inte är nämnda i förvaltningsstyrelsens skrivelse kan komma upp till bedömning. Om svaret är ja på den frågan, är vi motionärer väl tillgodosedda.

Fru talman! Jag har i motionen 126 yrkat att riksdagen skulle besluta att sådana lättnader genomförs för allmänflyget att tullkontroll behöver ske i bara ett land vid flygning åtminstone inom Norden. Som det är i dag måste ett privatplan tullvisiteras både vid avgången från Sverige och vid ankomsten till Sverige, även om resan företas inom Norden. Det är av lättförståeliga skäl ett omständligt och kostsamt förfarande, som starkt hämmar utvecklingen för allmänflyget åtminstone i vad gäller den internordiska trafiken. Det vore mycket rimligt om man för kommunikationerna inom Skandinavien kunde nöja sig med att tullvisitera endast i det ena av de nordiska länder som trafiken sker emellan. Jag tycker också att det skulle vara alldeles tillräckligt om flygplan som kommer från länder utanför Norden tullvisiterades endast i det första land de kommer till under resan. Allmänflyget lider svårt under olika diskriminerande restriktioner, och en sådan här lättnad skulle betyda mycket för allmänflyget som transportmedel. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 2 vid skatteutskottets betänkande nr 69.
Fru talman! Inom näringslivet har det vid vissa tillfällen varit av intresse att s.k. negativ tull kunnat avlyftas för erhållande av likställighet med den helt färdiga importerade varan. Detta har kunnat ske genom att varan förs till frihamnen. Det borde emellertid också kunna införas en möjlighet att lägga upp en sådan vara även vid tullupplag. Vi har i en motion, som fullföljts i reservationen 1, yrkat att denna möjlighet till tullrestitution skall bibehållas och utvidgas på det sätt som vi föreslagit. Därför ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1.
Fru talman! Om yrkandet i reservationen 1 bifölles, skulle enligt utskottets mening tullskyddet förlora sin effekt. Man skulle då t.ex. kunna importera tio delar till 10 procents tull på vardera och sedan sammansätta dessa till en enda vara, som utförs till frihamn. När varan sedan tas ut därifrån skulle man få restitution på delarna eller har kanske redan fått det tidigare. Under sådana förhållanden bleve det enligt utskottets mening inget tullskydd på dessa delvaror. Genom en avlyftning av skillnaden i belastning mellan färdiga varor och däri ingående material skulle, som departementschefen framhåller, möjligheterna till avlyftning av negativt tullskydd minska det tullskydd som åsyftas. Detta skulle få de konsekvenser jag angivit. Frågan om det negativa tullskyddet bör angripas med andra metoder än genom en fiktiv utförsel till frihamn. Detta framhålles av departementschefen och understryks också av utskottet. Reservanterna vill att också tullupplag skall få användas i det här syftet. Det är uppenbart att en sådan åtgärd skulle, som tullstyrelsen har anfört, ställa stora krav på väsentligt ökad tullkontroll, varför den inte kan rekommenderas. Departementschefen har avvisat tanken, och utskottet har samma mening. Den andra reservationen, som gäller förenkling av förtullningsförfarandet för allmänflyget, avstyrker vi också av det skälet att ett tillgodoseende av det yrkandet är beroende av internationella överenskommelser. Det har ju visat sig att några avsevärda lättnader knappast kan väntas med hänsyn till att de överväganden som har förekommit inom det nordiska tullsamarbetet inte har lett till några resultat. Slutligen anser vi också att det är väsentligt svårare att kontrollera privatflyget. Av dessa skäl yrkar vi avslag på motionen i fråga. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 65 har viss anknytning till det aktuella betänkandet. Med talmannens benägna tillstånd skall jag i korthet behandla bägge betänkandena i detta sammanhang. Vår motion 346 rör de hinder som kom i vägen för den chilenska kopparexporten.

Vi begärde i motionen en skyndsam utredning och förslag om sådan lagändring, att händelser liknande Kennecottbolagets ekonomiska aggression mot Chile inte kan utspelas med svensk medverkan. Bakgrunden till detta yrkande har jag redogjort för i en interpellation den 18 oktober 1972 och i ytterligare en interpellation den 15 november 1972. Nya fakta och synpunkter lades fram i interpellationsdebatten den 23 november 1972 om importhindren för den chilenska kopparn. Näringsutskottet har klart och koncentrerat redovisat dessa fakta i betänkande nr 65 och samtidigt upplyst om att den rättstvist som Kennecottbolaget inledde i oktober 1972 inte beräknas bli avgjord förrän 1974, då beslut om bolagets begäran om prövningstillstånd hos högsta domstolen är att vänta. Det är möjligt — detta vet jag inte med säkerhet ännu — att den skada som tillfogades regeringen Allende genom Kennecotts operationer i Sverige varit begränsad, bl.a. genom att Chile kunde exportera koppar från andra gruvor. Men exemplet visar hur ett multinationellt bolag med enkla juridiska grepp skulle kunna stoppa en för ett underutvecklat land livsviktig export under ett par år. Vi kan för vår del inte acceptera att dessa sabotagemöjligheter kvarstår och kommer senare att ta upp frågan på nytt. Jag har alltså inget yrkande i detta sammanhang. I en partimotion vid höstriksdagens början — motionen 2010, som jag nu yrkar bifall till — föreslog vänsterpartiet kommunisterna att det bistånd som före militärkuppen anslagits till republiken Chile skulle utbetalas till motståndsrörelsen mot fascistjuntan. Utrikesutskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till de riktlinjer för svenskt stöd till motståndsrörelser i den tredje världen som lämnades i utskottets betänkande nr 2 år 1971. Jag förmodar att man syftar på uttalandet att ”utformningen av svenskt statligt stöd ej kan tillåtas komma i konflikt med den folkrättsliga regeln att ej ingripa i en annan stats inre angelägenheter”. Det är en grundläggande folkrättslig regel, som jag finner det angeläget att slå vakt om. Man kan självfallet diskutera denna regel i samband med det aktuella ämnet, men jag tror det skulle föra för långt.

Aldrig har konspirationerna av ett multinationellt bolag och dess regering mot folkstyret i ett annat land varit så väldokumenterade som i fallet Chile sedan tiden närmast före presidentvalet 1970.

ITT-dokumenten visar också, ofta i detalj, vilka kretsar inom Chile man satsade sina förhoppningar på och USA s ambassads verksamhet där. Jag skall inte gå ytterligare in på detta. Utrikesutskottet har vid behandlingen av vår motion givit en översikt över vad som hänt i Chile och vad den svenska regeringen har gjort för att undsätta terrorns offer. Jag vill gärna uttrycka vår stora tillfredsställelse över denna praktiska politik, som sattes i verket med berömvärd snabbhet omedelbart efter fascistjuntans kupp. Genom detta resoluta stöd för Chiles folk har den svenska regeringen tydligen också aktiverat andra regeringar att spela en positiv roll. Jag vill här självfallet hylla ambassadör Harald Edelstam, som just återkommit till Sverige efter att ha blivit förklarad persona non grata av fascistjuntan. Det är med den djupaste beundran som en överväldigande majoritet av det svenska folket har följt den insats som ambassadör Edelstam under ytterligt svåra förhållanden har gjort i Santiago de Chile under de tre månader som gått sedan statskuppen. Hans talangfulla och varmt mänskliga handläggning av den situation han ställdes inför den 11 september och de följande månaderna kommer inte att glömmas, inte heller det helhjärtade stöd han haft av sin regering i arbetet att rädda de Nr 153 många chilenare och latinamerikanska flyktingar som annars skulle ha Tisdagen den blivit den fascistiska terrorns offer. 11 december 1973